Herr talman! Det kommer ett tillfälle i varje riksdagsledamots mandatperiod då denne ska argumentera för en ren formalitet i stället för en politisk vision, en sakfråga eller ett ställningstagande. Detta är ett sådant tillfälle. Jag finner det föga troligt att ämnet för detta anförande eldar massorna, men likväl är det viktigt. Demokratins kvarnar må mala långsamt, men mycket hellre långsamt än inte alls. Det tror och hoppas jag att många håller med om. Demokratin handlar inte enbart om tidlösa och universella värderingar som alla människors lika värde, lika rättigheter och lika skyldigheter. Det handlar även om att upprätta, utveckla och underhålla vårt demokratiska system för röstning och debatt. Ett sådant system måste vara relevant, rättvist och förutsägbart. Ett sådant system måste även vara föremål för uppdatering och anpassning allteftersom tiderna och omständigheterna så kräver. Därför har det fallit på mig att föredra konstitutionsutskottets betänkande. Herr talman! Betänkandet handlar om ändringar i riksdagsordningen om replikrätten med mera. Talmannen gav för en tid sedan kammarkansliet i uppdrag att utreda vissa ändringar i riksdagsordningen. I korthet handlar det om replikrätten och talarordningen i anslutning till interpellationsdebatter. De slutsatser och rekommendationer som kammarkansliet landade i har därefter övervägts av talmannen och gruppledarna. Förra våren framlade KU ett betänkande. I detta uppmanade man riksdagsstyrelsen att anpassa vissa begrepp i riksdagsordningen, och denna fråga har nu beretts av kammarkansliet. Ytterst handlar betänkandet och rekommendationerna från kammarkansliet om ren formalia för debattordningen här i kammaren. Därför hoppas jag att talmannen och riksdagens ledamöter ursäktar mig om jag tar mig friheten att läsa direkt ur betänkandet. På så sätt säkerställs att förslagen återberättas på rätt sätt, vilket ju är viktigt när det gäller formalia: När det gäller ändringarna i riksdagsordningen föreslås bland annat att kriterierna för vad som avses med replik tas bort ur lagen och att det uttryckligen av lagen framgår att en replik begärs i omedelbar anslutning till ett anförande. Vidare föreslås att det i riksdagsordningen regleras att en talare inte får anmäla sig senare än under andra omgången i en interpellationsdebatt och att det tydliggörs att omröstningen i kammaren kan ske på elektronisk väg. Därutöver föreslås att bestämmelsen i riksdagsordningen om ett statsråds skyldighet att meddela kammarkansliet om ett svar på en skriftlig fråga är försenat eller uteblir förtydligas.